Herr talman! Det utskottsutlåtande som kammaren nu har att behandla innesluter en stor och väsentlig reform. I dag betalar patienten i regel hela läkararvodet vid läkarbesök. Han får sedan återbäring från försäkringskassan med tre fjärdedelar av beloppen enligt den s.k. återbäringstaxan. Arvodesbeloppen i återbäringstaxan varierar mellan 10 och 80 kronor per besök beroende på behandlingens art och omfattning. Utöver detta kommer särskilda arvoden för röntgenundersökningar, laboratorieprov och liknande. Ett läkarbesök betyder sålunda ofta att patienten får lägga ut ett ganska stort belopp i arvode till läkaren. Även sedan patienten har fått ut sin återbäring från försäkringskassan kan kvarstå en betydande kostnad, som får betalas av patienten. Detta gäller i ännu högre grad vid besök på sådana privatmottagningar som bedrivs av en del läkare på sjukhusen — dessa privatarvoden är ofta betydligt högre än de belopp som berättigar till ersättning från försäkringskassan enligt återbäringstaxan. I propositionen 125 föreslås en radikal förenkling och förbättring av detta ersättningssystem för läkarbesök i hela den offentliga sjukvården, som omfattar omkring 15 miljoner läkarbesök om året. Reformen innebär att patienten från den 1 januari 1970 vid läkarbesök på sjukhusens mottagningar och hos provinsialläkare bara skall betala en bestämd del av kostnaden enligt en enkel och enhetlig regel. Resterande belopp erläggs av försäkringskassan direkt till landstinget eller staden som läkaren är anställd hos. Patienten skall själv betala 7 kronor per besök på läkarmottagningen och 15 kronor vid hembesök av läkare. Försäkringskassan betalar för varje besök 31 kronor till sjukvårdshuvudmannen, d.v.s. landstinget eller staden. Patientens avgift skall täcka inte bara besöket hos den rådfrågade läkaren, utan också röntgenoch laboratorieundersökningar som patienten blir remitterad till. Någon särskild avgift skall alltså inte erläggas för röntgenoch laboratorieundersökningarna i sådant fall. För patienter som tas in på sjukhus ändras inte principerna för nuvarande ersättningsregler i - sjukförsäkringen. Dessa regler innebär att försäkringskassan betalar en vårdavgift till sjukhuset och att patientens sjukpenning minskas med högst 5 kronor per dag. Sjukpenningavdragets belopp behålls oförändrat. Däremot kommer sjukvårdshuvudmännen att den 1 januari 1970 ändra vårdavgiften från i regel 5 kronor till 10 kronor per dag. Denna höjda avgift kommer sjukförsäkringen att stå för på samma sätt som hittills. De patienter för vilka sjukförsäkringen i dag betalar hela vårdkostnaden kommer följaktligen inte att märka höjningen. För pensionärerna är sjukförsäkringens ersättning för vårdavgiften vid sjukhusvistelse för närvarande avgränsad till sammanlagt 180 dagars sjukhjälpstid. Enligt propositionen genomförs från årsskiftet en betydande förbättring av pensionärernas försäkringsskydd genom att denna tid utsträcks till 365 dagar. Reformerna beräknas sammanlagt medföra ett ökat kostnadsåtagande för sjukförsäkringen med omkring 250 miljoner kronor om året. Därav finansieras cirka 50 miljoner kronor med statsbidrag. Resten av kostnaderna, cirka 200 miljoner kronor, finansieras genom att procentsatsen för arbetsgivarnas avgift till sjukförsäkringen höjs från 2,6 till 2,9 procent. De försäkrades egna avgifter till sjukförsäkringen kommer alltså inte att påverkas av reformerna. Det betyder i realiteten att arbetsgivarnas avgifter till sjukförsäkringen stiger, vilket lättar trycket på ytterligare höjningar av landstingsskatten. Låt mig påpeka att den förevarande propositionen inrymmer ett kostnadsåtagande för sjukförsäkringen, som medför en inkomstökning för landsting och storstäder med netto omkring 200 miljoner kronor om året. Jag vill understryka att reformförslagen har lagts fram i fullständig enighet mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, d.v.s. landstingen och de storstäder som svarar för sjukvården. Staten och sjukvårdshuvudmännen träffade efter ingående överläggningar en Överenskommelse i dessa frågor under januari 1969. I enlighet med denna överenskommelse har också satts i gång en utredning rörande sjukvårdskostnadernas utveckling. Eftersom formerna för denna utredning berörs i en reservation till utskottsutlåtandet vill jag redan nu klargöra att det även i denna fråga föreligger full enighet med sjukvårdens huvudmän. Jag vill också framhålla att Läkarförbundet från början har hållits underrättat om reformen. Vi har inom socialdepartementet haft överläggningar med Läkarförbundets ledning sedan ett helt år tillbaka i dessa frågor. Inte minst har den svåra frågan om en önskvärd taxebindning även av de privatpraktiserande läkarna därvid tilldragit sig intresse. Mot bakgrunden av dessa överläggningar fick riksförsäkringsverket i början av maj regeringens uppdrag att lägga fram förslag beträffande privatpraktikerna. Denna fråga har sannerligen inte varit bortglömd, som jag har sett att man i en del kommentarer velat göra gällande. Riksförsäkringsverkets förslag förelåg när utskottet första gången behandlade propositionen, och förslaget är nu föremål för remissbehandling. Det är avsett att genomföras i en andra omgång efter den nu aktuella sjukronorsreformen. Riksförsäkringsverkets förslag innebär att landstingen och storstäderna sluter s.k. läkarvårdsavtal med privatpraktiserande läkare. Det gäller både enskilda läkare och läkarhus. Läkarna skall enligt avtalen få ersättning för si na mottagningskostnader och en inkomst som det skall förhandlas om. I gengäld åtar sig privatpraktikerna att endast ta ut en viss nettoavgift av sina patienter på högst 10 kronor eller — främst i Stockholm — högst 15 kronor i ett för allt. För kostnader enligt läkarvårdsavtalen skall landstingen och storstäderna få ersättning direkt från försäkringskassan enligt samma grunder som gäller för den offentliga läkarvården. I propositionen begärs ett bemyndigande att så snart det är möjligt utfärda även de ersättningsbestämmelser för sjukförsäkringen som behövs i denna fråga. Av de förslag som har lagts fram i propositionen är det sjukronorsreformen som har väckt det största intresset. Det är naturligt, eftersom det här gäller en viktig social reform som är betydelsefull också från sjukvårdspolitisk synpunkt. Låt mig i korthet ange vad sjukronorsreformen betyder för patienterna, för sjukförsäkringen, för läkarna och för sjukvården. För patienterna betyder reformen en kraftig förstärkning av sjukförsäkringsskyddet vid läkarvård, framför allt för dem som behöver omfattande och dyrbar läkarvård. Särskilt markerad blir förstärkningen när röntgeneller laboratorieundersökningar behövs. Reformen medför vidare att patienten på förhand vet vad han skall betala för ett läkarbesök. Denna kostnad bestäms genom en enkel och enhetlig regel — 7 kronor vid besök på läkarmottagningen och 15 kronor vid hembesök av läkaren. Patienten slipper både att ligga ute med pengar för hela läkararvodet och att gå till försäkringskassan för att få återbäring. Också för sjukförsäkringen innebär reformen en betydande förenkling, eftersom alla läkarbesök som inte är förenade med reseersättning kan regleras utan den försäkrades medverkan. Denna rationaliseringsvinst för försäkringskassorna skall tas ut på lämpligt sätt. För läkarna betyder reformen bl.a. att de slipper ifrån att vara inkasserare för 15 miljoner läkarbesök om året — de får i stället möjlighet att ägna den tiden åt att lämna läkarvård. Reformen innebär att läkarna i fortsättningen erhåller hela ersättningen för sitt arbete som lön från sin arbetsgivare, d.v.s. landstinget, i stället för att som nu ta ut en del av sin inkomst i arvoden av patienterna. Reformen gäller all läkarvård som lämnas vid sjukhusens mottagningar och av provinsialläkare. Det betyder att läkarna i fortsättningen inte får ha privatmottagningar på sjukhusen och därvid ta ut oreglerade arvoden av patienterna. Läkaren erhåller sin lön för allt arbete han utför på sjukhuset från sin arbetsgivare. Detta hindrar inte att patienten även i fortsättningen vänder sig till den läkare han är van vid. Och det står naturligtvis varje läkare fritt att uppehålla fortlöpande kontakt med en patient som han har under behandling. Det nya på denna punkt är att arvoden inte skall betalas privat till doktorn och att den kostnad som patienten skall stå för stannar vid 7 kronor. För sjukvården betyder reformen att kostnaden för den öppna sjukvården vid läkarmottagningar blir enhetligt bestämd på samma sätt som kostnaden för att vara inlagd på sjukhus. Hittills har den mindre resurskrävande öppna sjukvården vid läkarmottagningar varit väsentligt dyrare för patienten än den mycket mer resurskrävande vården då man är inlagd på sjukhus. En sjukhusplats kostar för närvarande 200—300 kronor per dag för samhället och allt som kan göras för att skjuta över från den slutna sjukvården till den öppna läkarvården bör göras. Nu blir den offentliga öppna läkarvården tillgänglig för den enhetliga sjukronorsavgiften. Samtidigt får landstingen genom sjukförsäkringen en högre kostnadstäckning för den öppna läkarvården. Reformen främjar därför en naturlig utbygg nad av den offentliga öppna läkarvården. En kraftig förstärkning av den öppna läkarvården i samhällets regi är en viktig punkt i den sjukvårdspolitiska målsättningen. Här behövs det naturligtvis också andra insatser — framför allt flera läkare. Och det kommer vi att få år för år under den närmaste tiden genom en pågående ökad läkarutbildning. Vi kommer att få i genomsnitt 1 000 nya läkare om året fram till år 1975 — antalet läkare stiger under tiden 1969—1975 från 10000 till omkring 16 000 och fortsätter sedan att öka. Ett nytt system för läkarutbildningen håller just på att genomföras i enlighet med ett beslut under vårriksdagen. Det är en viktig sak i detta sammanhang, eftersom det nya utbildningssystemet ger samhället möjligheter att kanalisera de ökande läkarresurserna till de delar av landet och de områden av sjukvården där vårdbehoven är störst. Den plan för fördelningen av våra ökande läkarresurser, som har upprättats i anslutning till reformeringen av läkarutbildningen, innebär en stark prioritering av just den offentliga öppna läkarvården. Jag har med detta velat sätta in sjukronorsreformen även i dess sjukvårdspolitiska sammanhang. Reformen är ett led i en aktiv sjukvårdspolitik, som kräver ett ökat samhällsinflytande på det viktiga område som sjukvården utgör. Låt mig samtidigt understryka, att jag vid utarbetandet av reformen självfallet har satt patienternas intressen i första hand. Den främsta avsikten med reformen är att samhället skall ställa den öppna läkarvården till förfogande för rimliga kostnader, särskilt med tanke på dem som har stort behov av läkarvård. Jag behöver egentligen inte här peka på de stora värden som i olika avseenden är inneslutna i sjukronorsreformen. Det har på ett övertygande sätt gjorts från många olika håll när reformför slaget remissbehandlades i våras. Remissbehandlingen visade en allmän uppslutning kring reformen. Låt mig citera Landstingsförbundets remissyttrande, som väger tungt i detta sammanhang: »Svenska landstingsförbundet anser att förslaget innebär väsentliga förenklingar och rationaliseringsvinster för alla som berörs av den offentliga sjukvården. Patienter, försäkringskassor och läkare befrias från åtskilliga problem av praktisk natur och därjämte innebär förslaget att patienter som behöver omfattande och dyrbar läkarvård erbjuds betydande lättnader.

Även i den allmänna debatten och i pressen möttes reformförslaget av ett positivt gensvar när det lades fram tidigt i våras. Det är först under den allra senaste tiden — just inför riksdagsbehandlingen av propositionen — som det från en del håll har satts i gång ett slags ohämmad skrämselpropaganda mot reformen. Den härstammar uppenbarligen från begränsade kretsar och bär omisskännliga drag av en konservativ högerpropaganda mot en betydelsefull social reform. Det är inte första gången man från högerhåll viker sig när en stor social reform skall genomföras. Låt mig bara erinra om ett likadant agerande när ikraftträdandet av den allmänna sjukförsäkringen skulle beslutas under 1950-talet, närmare bestämt vid 1953 års riksdag. Då restes också från högerhåll alla tänkbara invändningar mot en social sjukförsäkringsreform, som sedan har visat sig vara av så stor betydelse för hela svenska folket. Och då som nu spårade man också litet vankelmod hos folkpartiet. Politiskt sett är denna parallell verkligen intressant. Den visar att »ränderna går aldrig ur». Andra lagutskottets utlåtande över den föreliggande propositionen ger med sin tungt vägande saklighet ett förordande av reformen på samtliga punkter, och jag vill säga att detta är glädjande att konstatera. Men låt mig ändå, herr talman, bemöta några av de invändningar och hinder som från moderata samlingspartiet har ställts upp i ett antal reservationer till andra lagutskottets över hela linjen tillstyrkande utlåtande över propositionen. I en av reservationerna begärs att reformen skall uppskjutas på ett halvt år. Steget till ett uppskov på obestämd tid, som föreslås i några motioner, har man tydligen inte vågat ta i reservationen. Jag vill framhålla att ingående överläggningar om reformens genomförande började föras med både Landstingsförbundet, storstädernas sjukvårdsdelegation och Läkarförbundet för ett år sedan. Överläggningarna med sjukvårdshuvudmännen resulterade i en överenskommelse om reformen och dess genomförande den 1 januari 1970, givetvis under förutsättning av regeringens och riksdagens godkännande. Denna överenskommelse är daterad i januari 1969 och undertecknad av bl.a. sjukvårdsborgarrådet Sven Johansson i Stockholm som företrädare för storstädernas sjukvårdsdelegation. Även ordförandena i samtliga landstings förvaltningsutskott fick redan i januari 1969 genom Landstingsförbundet ingående information om reformen och dess ikraftträdande den 1 januari 1970. Reformen redovisades utförligt i en departementspromemoria, som under tiden februari —april var föremål för en omfattande remissbehandling. Remissutfallet var som jag förut nämnt mycket positivt. I april månad satte Landstingsförbundet och riksförsäkringsverket i gång de tekniska förberedelserna. Dessa förberedelser har pågått jämsides med propositionsarbetet och slutfördes i oktober månad. Riksförsäkringsverket har gemensamt med Landstingsförbundet och Kommunförbundets sjukvårdsdelegation anordnat fyra regionala konferenser med deltagare från samtliga huvudmän och försäkringskassor. I konferenserna har deltagit sammanlagt cirka 150 personer. Dessa skall i sin tur fungera som kontaktmän i informationsfrågorna inom varje landsting och kassaområde. De löneförhandlingar som Läkarförbundet har begärt i anslutning till reformen har pågått under hela hösten och man är inställd på att de skall vara klara före årsskiftet då den nya lagstiftningen träder i kraft. Som framgår av denna redogörelse har olika förberedelser för reformen och dess ikraftträdande den 1 januari 1970 pågått sedan nära ett år tillbaka. Det har lagts ner mycket arbete på detta både av riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet, och jag vet att ingående förberedelser också har gjorts inom Stockholms stads sjukvårdsförvaltning. Jag vill för övrigt nämna att ett ersättningssystem med en nettoavgift från patienterna sedan flera år har tillämpats med goda erfarenheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Förberedelser har alltså gjorts, och förberedelser pågår för reformens ikraftträdande den 1 januari 1970. Men hur goda förberedelser man än vidtar, så vet man av erfarenhet att stora reformer sällan fungerar gnisselfritt under ett övergångsskede. Det gäller nog även för denna reform, men låt mig framhålla att det gäller vid vilken tidpunkt reformen än skulle genomföras. Vad som behövs är att alla goda krafter — inte minst läkarna — medverkar till att övervinna de svårigheter som kan uppkomma i ett övergångsskede. Jag hoppas och räknar med att alla med förståelse och vilja till en god insats skall verka för att denna för allmänheten och för svensk sjukvård så viktiga reform så snabbt och effektivt som möjligt bringas till full verkställighet. I en annan reservation med fröken Wetterströms signatur begärs att möjligheterna till privatmottagning på sjukhusen skall finnas kvar. Det skulle ske genom ett slags kringgående rörelse i sjukvårdslagen, som i praktiken skulle sätta den föreslagna lagbestämmelsen i sjukvårdslagen ur kraft. Den som vill att man med pengar skall få köpa sig förmåner framför andra patienter på sjukhusen vill naturligtvis ha kvar en möjlighet till privatbetalning på sjukhusen. Men då tycker jag man skall säga detta rent ut och inte skylla på annat. Regeringens förslag innebär tydligt och klart att det skall bli slut med privatbetalningar till doktorn på sjukhuset. Och det står vi för. Vi kompromissar inte om detta. Den som har en annan uppfattning bör också säga sin innersta mening rent ut. Nu säger man i stället att det inte skulle gå att söka en viss läkare på sjukhuset efter den 1 januari. Jag kan inte inse att det bör bli svårare än nu. Skillnaden är ju att patientavgiften skall betalas utanför doktorns dörr, inte innanför. Att denna skillnad skulle ställa sjukhusorganisationen på huvudet är svårt att tro — för så vitt inte urvalet av patienter nu sker på andra grunder än rent medicinska. I så fall bör det bli en förändring. Den kan man då beklaga eller glädjas åt, alltefter personliga värderingar. Och svårigheterna med det administrativa bestyret kan inte gärna vara oöverkomliga. Men det kommer många fler patienter till sjukhusen, invänds det. Kanske blir det fler. Men vilka? Den totala efterfrågan på Öppenvård kan knappast öka nämnvärt som en följd av reformen. Patienter med banalare krämpor får faktiskt själva betala litet mera efter den 1 januari än före. Patienter med mera omfattande vårdbehov kommer förhoppningsvis redan nu till doktorn. Skulle någon sådan patient ha känt sig hindrad att söka läkare av ekonomiska skäl, blir reformen också här en vinning. Jag vill i detta sammanhang nämna att sjukvårdsdirektören i Stockholm i ett meddelande till samtliga Stockholmsläkare har framhållit att den patient som vårdas av en viss läkare även efter den 1 januari skall så långt möjligt behandlas av samme läkare. När det gäller de privatpraktiserande läkarna utanför sjukhusen föreligger nu ett förslag av riksförsäkringsverket som jag tidigare har talat om. Detta förslag är av stort värde genom. att patienten även vid besök hos privatpraktiserande läkare på förhand skall kunna veta vad han skall betala för läkarbesöket genom en taxa med enhetliga belopp som täcker samtliga kostnader för undersökning och behandling. Riksförsäkringsverkets förslag gör det också möjligt att genomföra en rationell samordning mellan privatpraktikervård, som regleras genom läkarvårdsavtal, och den offentliga läkarvården. Detta är en naturlig fortsatt utveckling med hänsyn till den kraftiga ökning av den öppna läkarvården i samhällets regi som kommer att genomföras under de närmaste åren. Förslagets genomförande förutsätter att avtal träffas mellan sjukvårdshuvudmännen och Läkarförbundet sedan remissbehandlingen är klar. Så snart ett godtagbart sådant avtal föreligger är jag beredd att medverka till att erforderliga ersättningsbestämmelser för sjukförsäkringen utfärdas med stöd av det bemyndigande som har begärts i den föreliggande propositionen och som har tillstyrkts av andra lagutskottet. Även på denna punkt finns en reservation från moderata samlingspartiet. Reservationen går ut på att ären det på nytt skulle underställas riksdagen i särskild ordning. I praktiken skulle det innebära en fördröjning av denna viktiga fråga. Det vill jag inte medverka till. Jag vill också framhålla att den principiella uppbyggnaden av riksförsäkringsverkets förslag rörande privatpraktikerna ligger helt i linje med det ersättningssystem för den offentliga sjukvården som redovisas i den föreliggande propositionen. Herr talman! Jag har tagit upp kammarens tid i denna fråga, därför att propositionen 125 innehåller en mycket viktig social reform. Den innebär en genomgripande reformering av sjukförsäkringens ersättningsregler för 15 miljoner läkarbesök om året, samtidigt som den även i andra avseenden medför speciella förbättringar av sjukförsäkringsskyddet för pensionärerna. Propositionen är också ett betydelsefullt led i en aktiv sjukvårdspolitik. Det är dessutom fråga om en kostnadskrävande reform, som innebär ett ökat ekonomiskt åtagande för sjukförsäkringen på 250 miljoner kronor om året. Vid sidan om allt detta som propositionen rent materiellt innehåller, har den allmänna debatten kring reformen visat att motstånd och vankelmod fortfarande uppträder hos vissa grupper när det verkligen gäller att i handling genomföra nya sociala reformer. Jag kan försäkra att detta för regeringen och för det parti som jag företräder ger ytterligare anledning att med kraft slå vakt om de stora folkgruppernas berättigade krav på en fortsatt social reformpolitik, där handlingsviljan vinner vid de avgörande besluten.

Herr talman! Socialministern har här givit oss en ganska utförlig skildring av den reform som nu avses att genomföras på socialförsäkringens område. Att han skildrar sjukvårdsreformen som enbart positiv är förklarligt; något annat var väl inte att vänta eftersom för slaget kommer från regeringen och alltså måste innebära uteslutande fördelar.

Visst tycker vi väl alla att kostnaderna bör nedbringas så långt som möjligt för den som är sjuk och i behov av läkarbehandling i den öppna vården, men jag är kritisk på vissa punkter. Det är bra att människor vet vad de har att betala, och givetvis en fördel att för fattiga sju kronor kunna få en rad mer elier mindre kostnadskrävande undersökningar, bli röntgad, få alla slags blodprov, elektrokardiogram m.m. tagna. Det måste förvisso uppfattas som en fördel att så att säga få hela kroppen »rundsmord>» för sju kronor. Men när man får någonting så gott som gratis måste helt naturligt efter frågan bli stor. De ansvariga menar att den slutna vården på detta sätt skall kunna avlastas, och jag hoppas att en sådan avlastning sker så småningom, men det behövs säkerligen en lång övergångstid.

Jag skulle kunna anföra många exempel på det; exempelvis för patienter med bensår, som regelbundet kanske under månader måste göra ett eller två läkarbesök i veckan innebär reformen sannerligen inte något förbilligande. Jag behöver emellertid inte uppehålla mig vid några detaljer, allra minst nu när socialministern så utförligt har presenterat förslaget. Jag skulle i stället vilja anföra några rent principiella synpunkter på denna stora och kostnadskrävande reform. Kommer patienten verkligen att få en individuell behandling och kontakt med sin egen läkare, eiler kommer patienten att bollas från den ene läkaren till den andre?

Socialministern säger att man skall försöka ordna den saken så långt som möjligt. Allmänheten liksom läkare och övriga som arbetar inom sjukvården frågar sig emellertid hur det skall ske. Ligger det inte vidare en fara i att forcera genomförandet av en reform innan man har en aning om dess konsekvenser? Vi vet inte ens hur avtalsför handlingarna med de sjukhusbundna läkarna kommer att utformas i detalj och långt mindre hur de privatpraktiserande läkarna kommer att ställa sig till reformen. För mig står det fullkomligt klart att det hela är ett hastverk, som man till varje pris vill genomföra innan ens premisserna är klara. Detta är ingalunda en ny företeelse. Vi har bevittnat i många andra sammanhang att man till varje pris velat trumfa igenom en reform vid en fastlagd tidpunkt och att det sedermera visat sig nära nog omöjligt att få det hela att fungera i praktiken. Socialministern sade nyss att övergångssvårigheter alltid kommer att finnas och att de skulle finnas även om vi skulle uppskjuta reformen. Det tycker jag är ett egendomligt uttalande. Ju längre förberedelsetid man har för att planera hur man skall möta alla de påfrestningar som en reform innebär, desto större garanti måste man väl ha för att den kommer att fungera. Jag tror att de myndigheter som närmast har ansvaret kommer att få svårt att hänga med i svängarna. Vad blir då följden? Jo, det blir kaos inte bara för huvudmännen, utan — vad värre är — för den vårdsökande allmänheten. Jag frågar mig liksom så många gånger förut: Varför måste det vara en sådan förfärlig brådska?

Jag vet mycket väl att Landstingsförbundet har uttalat att sådana förberedelser har vidtagits, att systemet skall kunna fungera från den 1 januari 1970. Men samtidigt vet jag, inte bara från mitt eget landsting hemma i Östergötland, utan även från andra håll, att det förekommer allvarliga betänkligheter.

Jag är rädd för att hon nu på sätt och vis kommer bort i sammanhanget. Låt mig så, herr talman, gå in på de punkter där herr Kaijser och jag inte delar utskottsmajoritetens mening. Jag och många med mig bedömer liäget så, att anstormningen mot den öppna vården inom sjukhusen ovillkorligen kommer att öka. I förslaget till ny lydelse av 29 8 sjukvårdslagen heter det att >»den som är anställd i sjukvårdande verksamhet som avses i denna lag må ej för egen räkning mottaga ersättning av patient som undersökes eller behandlas inom verksamheten». Det innebär sålunda, såsom tidigare har sagts, alt en läkare förbjuds att ha egen praktik inom sjukhusets område utöver den arbetstid som är stipulerad för honom. Som vi ser det kan med fog göras gällande, att detta i många avseenden blir ett slöseri med sjukvårdens resurser. Den utrustning och den apparatur som står till förfogande skall med andra ord stå oanvänd och sjukhusläkaren skall — om han vill mottaga sina egna patienter — bli hänvisad till lokal utanför sjukhusets område, i sitt hem eller på annat ställe. Det senare är åtminstone hittills inte förbjudet för honom. Vad som framdeles kan komma att föreslås i socialiseringssyfte vet vi nu ingenting om. Vi menar att ett så stelbent och generellt förbud är helt orimligt — om man som ett led i förbilligandet verkligen vill utnyttja sjukhusens resurser. Därför anser vi att det bör kunna finnas frihet för vederbörande huvudman att träffa överenskommelse i enskilda fall med den anställde läkaren. Vi tycker att det är ganska naturligt, att så skall kunna ske och att det inte alls behöver innebära något kringgående av lagen. Den väsentligaste punkten i vår andra reservation gäller ikraftträdandet av reformen. Det skall enligt regeringsförslaget ske den 1 januari 1970. Vi har i dag den 3 december. En lång rad av helger förestår. Allt skall klaffa perfekt den 1 januari 1970. Men tidpunkten, herr talman, är för knappt tilltagen för att det hela, som jag tidigare har sagt, skall kunna fungera någorlunda tillfredsställande. Det är ju typiskt för många av de reformer som regeringen har drivit igenom. Låt oss ha i minnet reformer på skolans område. Vi hade också exempel på det, när man fastställde tidpunkten för brottsbalkens ikraftträdande. Hur var det då? Jo, det var en oerhörd tidsnöd. Och när beslutet om lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård fattades i november 1966 och lagen sattes i kraft den 1 januari 1967, så kom tillämpningsföreskrifter långt senare. Varför denna oerhörda brådska, har man skäl att fråga sig. Anledningen är väl bl.a. i det fall vi nu diskuterar, att man mellan departementet och sjukvårdshuvudmännen har träffat en överenskommelse om att sjukförsäkringen skall svara för en till 10 kronor höjd vårdavgift för sluten sjukhusvård från den 1 januari 1970. I och med det är man så att säga på förhand bunden i många andra hänseenden. Jag tycker det är principiellt felaktigt att gå händelserna i förväg genom att träffa sådana överenskommelser. Landstingen — åtminstone en del av dem — tror sig väl finna ekonomiska fördelar av överenskommelsen och har därför gått med på den. Men har man verkligen tagit i beräkning — det kan man ha skäl att fråga sig — de säkerligen stora kostnadsökningar som landstingen står inför genom reformens ikraftträdande? Jag tillåter mig tro — det vågar jag säga — att Landstingsförbundet har gjort en felbedömning, men framtiden får väl utvisa, om jag har rätt eller fel. Vi tycker att det vore rimligt och riktigt att uppskjuta ikraftträdandet av lagen om läkarvårdsersättningen till den 1 juli 1970, eftersom man då skulle få ytterligare ett halvår på sig. Jag gör kanske många upprepningar men vill ändå fråga, om det inte är bättre att veta att det verkligen finns förutsättningar för att en reform skall kunna fungera, så att det inte bara blir en skrivbordsprodukt som vid den praktiska tillämpningen kommer att möta oöverstigliga svårigheter. Vilka olyckor skulle egentligen inträffa om ikraftträdandet uppsköts? Efter vad jag kan finna skulle det inte hända några alls. Vi kan dock vara överens om att ingen får det i varje fall sämre än för närvarande.

I utredningen ingår bl.a. representanter för Landstingsförbundet, sjukvårdsstyrelsen i Göteborg, socialstyrelsen och riksförsäkringsverket. Visst kan det tyckas att en utredning som skall syssla med tekniska problem härigenom fått en mycket lämplig sammansättning.

Herr talman! Slutligen vill jag säga några få ord om en blank reservation som jag avgivit. Det gäller en motion som fru Kristensson och jag avlämnade under den allmänna motionstiden i januari. Liksom vi gjort tidigare framhåller vi också i denna motion att det är motiverat att söka åstadkomma en form av frivillig sjukpenningförsäkring för ålderspensionärer. Vi skriver i motionen att det borde övervägas att låta dem som så önskar fortsätta betalningen av sjukförsäkringsavgift efter 67 års ålder, varvid tiden för rätt att erhålla sjukpenning i motsvarande grad skulle förlängas. Jag tycker fortfarande att detta är riktigt i princip, men frågan har givetvis kommit i ett något annat läge i och med de förslag vi i dag har att behandla, och därför har jag, herr talman, inget yrkande härvidlag. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till de av herr Kaijser och mig avlämnade reservationerna 2, 4, 5 och 6 som är fogade vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Först vill jag säga till socialministern att det varken i mitt partis grupp i utskottet eller i riksdagsgruppen råder någon tveksamhet när det gäller genomförandet av denna reform. Vad vi har velat påtala är bla. den forcering som har förekommit framför allt när det gäller riksdagsbehandlingen av detta ärende. Socialministern sade ju också själv att den verkliga diskussionen kommit i gång först sedan propositionen lagts på riksdagens bord, vilket är alldeles riktigt. Hade det då inte varit bra om vi redan när vi samlades här i höstas hade fått propositionen och kunnat föra en allvarlig diskussion om denna stora reform? Alla reformer som genomföres har ju skönhetsfläckar, och det kan väl tänkas att vi med en noggrann penetrering på ett tidigt stadium, alltså redan innan reformen genomföres, kan upptäcka sådana skönhetsfläckar och få bort dem. Vi som fogat ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande är väl medvetna om att sjukförsäkringsreformen har betydande fördelar. Den innebär ett enklare betalningssystem för patienterna. Kostnaderna för patienternas besök vid sjukhusens öppna mottagningar blir oftast, men inte alltid, lägre och därigenom stimuleras en övergång från den slutna vården — som är dyrare för samhället — till den öppna, där patienterna skötes vid polikliniker. Från patienthåll har också framförts vissa farhågor. Alla har vi väl varit eller vet att vi kommer att bli patienter, och det är därför inte konstigt att vi undrar och ställer frågor. Som socialministern och även fröken Wetterström nämnde är det inte underligt om människor med sjukdomssymptom för säkerhets skull kommer att begära kontroll eller undersökning, och då kommer måhända patientköerna, som redan nu är långa, att bli ännu längre. Det vill vi inte medverka till. även kostnaderna för röntgenoch laboratorieundersökningar täcks ju av den erlagda avgiften, och patienterna kommer kanske därför att begära flera sådana undersökningar, vilket skulle innebära en större belastning på de redan nu hårt betungade röntgenoch laboratorieavdelningarna. Läkartillgången ökar heller inte i nämnvärd grad förrän 1973, och det vore ju beklagligt om en bristande tillgång på läkare skulle göra det svårt att genomföra reformen. Det är ju läkarna som skall verkställa reformen, och vi måste därför tycka att det är beklagligt att man ännu i dag, knappt en månad före reformens genomförande, inte har slutfört avtalsförhandlingarna med dem. Vidare menar vi att det hade varit bra om de privatpraktiserande läkarna redan från början hade tagits med i reformen.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

Herr talman! Jag delar i stort socialministerns värdering av det nu föreliggande förslaget till förbättringar inom sjukförsäkringens område. Men i likhet med vad vi inom den kommunistiska gruppen gjort i ett motionspar, som väckts av oss i anledning av propositionen 125, beklagar jag att det principbeslut om fri sjukhusvård som fattades av 1946 års riksdag inte har tagits upp och lagts till grund för ett förslag rörande den slutna vårdens avgiftsfinansiering. I sitt utlåtande anför utskottet att detta principbeslut får anses ha fallit i och med att 1953 års sjukförsäkringslagstiftning antogs. Men även sedan dess har ju principen om avgiftsfri sjukhusvård prövats, och vi anser att man nu när frågan om begränsning av sjukhjälpstiden tagits upp borde ha följt grundtanken i 1946 års beslut, nämligen om fri sjukhusvård för alla såsom en elementär grundtrygghet. Nu utsträcks sjukhjälpstiden från 180 till 365 dagar, och det är naturligtvis ett framsteg, men begränsningen finns där ändå och den drabbar människor som också i andra avseenden oftast är sämre lottade. Mot tanken om avgiftsfri sjukhusvård anförs en rad motiv som också framfördes av 1961 års sjukförsäkringsutredning. Där nämns bl.a. den inkomstutveckling som ägt rum i vårt land sedan principbeslutet fattades. Även om det skett en viss utveckling också beträffande pensionärernas ekonomiska förhållanden, är det ett känt faktum att denna grupp inte på långt när uppnått en tillfredsställande standard. I utredningen anförs också det förhållandet, att inackorderingsavgifter tas ut på åldersdomshemmen och att en avgiftsfri vård på sjukhemmen för långvarigt sjuka skulle kunna medföra en snedvridning av efterfrågan på sådan vård. Jag finner inte dessa skäl särskilt vägande. När det gäller intagning på sjukhem är det ändå de medicinska skälen som är avgörande. Ingen blir inlagd på sjukhus om vederbörande inte behöver det och om inte en läkare har ordinerat intagning, och ingen hålls heller kvar längre än nödvändigt. Jag tror inte heller att propositionens syfte att styra efterfrågan från sluten till öppen vård på något sätt skulle motverkas av ett genomförande av principen om avgiftsfri vård. Utskottet har inte mycket att säga om vårt yrkande att gällande ordning med vårdavgift och s.k. fickpengar inom den slutna sjukoch åldringsvår den snabbt måste ses över. Jag kanske får tolka det som ett uttryck för att man delar vår mening att systemet att samhälleliga institutioner skall bestämma hur mycket pensionärerna skall få behålla av sin pension är kränkande för den enskilda individen. I detta sammanhang kommer också resonemanget om det s.k. överskottsproblemet in i bilden. Är det inte en smula underligt att man skall ha så stort bekymmer för vad pensionärerna eventuellt under en viss sjuktid kan få över av sina inkomster? Problemet torde vara betydligt större när det gäller andra samhällsgrupper. I yttrande över sjukförsäkringsutredningens betänkande har statens handikappråd tagit upp ett resonemang om vad som kunde bli följden om en långtidssjuk med bibehållen hel pension skulle få en slant sparad. Först konstateras att det verkar som om utredningen skulle anse det vara uteslutande skadligt att i sluten långtidsvård intagna pensionärer förmår spara något, och så anförs att en sparslant kan komma till stor nytta om en i långtidsvård inskriven patient blir utskriven. Att detta har skett exemplifierar handikapprådet genom att hänvisa till att utskrivningar blev mycket vanliga inom mentalsjukvården när nya mediciner och metoder, som gjorde åtskilliga förment kroniska fall tillgängliga för terapi, började användas mera systematiskt under 1950 talet. även i andra avseenden betecknar man det som normalt att åtskilliga s.k. långtidsfall blir utskrivna och att de då för sin fortsatta försörjning och rehabilitering är i hög grad beroende av att ha en sparad slant. Denna fråga har, som vi ser det, också betydelse inom den slutna åldringsvården. Systemet bör alltså ses över. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till motionerna I: 1089 och II: 1253.

Herr talman! Som utskottets talesman har jag egentligen inte så mycket att säga, eftersom socialministern i stort sett uppträtt även som talesman för utskottet. Men jag skall i alla fall anlägga några synpunkter på detta ärende, som vi har behandlat mycket ingående i andra lagutskottet. Först vill jag säga att det hade varit av mycket stort värde om propositionen avlämnats något tidigare; den remitterades till lagutskott den 29 oktober. Därför har vi haft kort tid på oss i utskottet. Men det innebär inte att vi har slarvat med behandlingen — vi har mycket noga diskuterat de olika förslagen. Under de tidigare diskussioner som förts här i kammaren — senast under vårriksdagen, tror jag — har ingående diskuterats hur vi på bästa sätt skall klara sjukvården i vårt land. Vi ser de ökade köerna vid sjukhusen och vi ser de ökade kostnaderna inom landstingen, som har att svara för denna vård. Frågan har under de tidigare diskussionerna varit: Hur skall vi bäst kunna styra det hela, så att de som behöver vård får den bästa vården? Och nu är frågan: Skall denna reform medföra att trycket på den slutna vården i någon mån lättas och att vi kan styra efterfrågan till de öppna vårdformerna? När vi diskuterat saken i utskottet har vi utgått från att en av tankarna bakom förslaget just är att en styrning av efterfrågan till de öppna vårdformerna skall kunna åstadkommas. Att så är förhållandet framgick även av socialministerns anförande. Innan jag går över till de reservationer som fogats till utlåtandet vill jag göra ett par kommentarer till propositionen. Vi skriver på ett ställe i utskottsutlåtandet: » Vid granskningen av förslaget om läkarvårdsersättning i detalj har utskottet särskilt uppmärksammat två frågor. Enligt förslaget skall den enhetliga patientavgiften omfatta inte endast läkarbesöket utan också röntgenoch laboratorieundersökningar till vilka patienten remitteras.» Vi har i utskottet ansett att det kan tänkas att andra behandlingsserier än sådana som gäller röntgen och radium borde kunna medtagas. Samma resonemang kan läggas till grund för en enhetsavgift. Utskottet menar att detta förhållande bör ägnas uppmärksamhet när man tillämpar de nya reglerna. Den andra frågan gäller ersättningen till sjukvårdshuvudmannen för analys av insända laboratorieprover. Här har Läkarförbundet påtalat att förslaget som det föreligger kan leda till vissa icke önskvärda konsekvenser. Utskottet har där sagt att vi kan ansluta oss till den uppfattning som Läkarförbundet fört fram och att man måste uppmärksamma denna fråga. Det får inte innebära att patienter får finna sig i långa resor. I fråga om reservationerna skall jag utöver vad socialministern har sagt bara göra några kommentarer. Fröken Wetterström talade om innebörden av dessa reservationer.

Vi har inte sett saken på det sättet. Vad är det vi diskuterar? Var ligger skillnaden i uppfattningen mellan utskottets och reservationernas förslag? Skillnaden rör väl endast frågan om pengar. Det gäller vilken taxa som skall användas. Utskottet har klart sagt följande: »Likaså kan det av sjukvårdsekonomiska skäl många gånger vara befogat att vården förläggs till sjukhus. Förutsättningen för att överenskommelser av detta slag skall kunna träffas är dock att parterna är överens om att till lämpa det nu föreslagna ersättningssystemet även vid dessa mottagningar. ———.» Det är väl just här som skillnaden i uppfattning i praktiken ligger. - När det sedan gäller själva ikraftträdandet har man, vilket utskottet också deklarerar, förståelse för de synpunkter som kommit fram. Vissa besvärligheter kan komma att uppstå. Jag vill därför ännu en gång understryka att det hade varit av värde om denna proposition hade kommit tidigare. De flesta som deltagit i utskottsarbetet har haft kontakt med sina respektive landsting, och de vet därför att det pågår ett intensivt förberedelsearbete för att förslaget skall kunna genomföras den 1 januari. Man är också medveten om att det kommer att uppstå svårigheter. Jag tror inte att man i de olika landstingen är riktigt lika optimistisk som Landstingsförbundet givit uttryck för i de rapporter som vi haft tillgång till vid utskottsbehandlingen. Jag tror ändå att landstingen är beredda att sätta i gång den 1 januari 1970. Jag vill emellertid påpeka en annan sak i detta sammanhang. Det är inte så länge sedan de olika landstingen brottades med att få staten för nästkommande år att gå ihop. Vid uppgörandet av staten har man utgått från den nya taxan, d.v.s. en avgift på 10 kr. Det landsting som jag representerar och som omfattar drygt 160 000 människor skulle, om vi skjuter på den här reformen till den 1 juli 1970, d.v.s. ett halvt år, få vidkännas ett inkomstbortfall på ca 1 miljon kr. Jag tror inte att de landstingsmän som sitter här i riksdagen och som under hösten har deltagit i diskussionen om dessa frågor skulle vara tilltalade av att få detta bortfall i sina respektive landstingsbudgeter. Alltnog, när utskottet har vägt föroch nackdelar har dess majoritet stannat för propositionens förslag om ett ikraftträdande den 1 januari 1970. Vad gäller reservationen 5 har utskottsmajoriteten funnit, att om vi skulle följa de tankegångar som där framförs, skulle det medföra en fördröjning av reformen. Jag vill också säga ett par ord till fru Marklund, som tog upp frågan om ett principbeslut av år 1946 angående fri sjukhusvård för alla. Jag betraktar inte de 5 kr. som jag själv eller någon annan skall betala eller får avdragna på sjukpenningen vid en sjukhusvistelse som någon ersättning för sjukhusvården. Med hänsyn till att en plats på t.ex. Växjö lasarett i dag kostar ungefär 225 kr. bör dessa 5 kr. snarare betraktas som en ersättning för den kost patienten får. Vi kommer väl inte heller ifrån problematiken = sjukhusvård—långtidsvård —åldringsvård. Här finns ett samband som har vållat bekymmer och alltjämt ibland gör det. Jag tror inte att vi bara kan säga att alla skall ha fri sjukhusvård och därmed är saken klar. Vi har följaktligen avstyrkt motionerna i fråga. Jag vill emellertid peka på ett uttalande som utskottet har gjort på s. 32 i utlåtandet. Vi noterar där att pensionärerna får fri sjukhusvård inte som nu under 180 dagar utan under 365 dagar. Därefter får emellertid vederbörande pensionär betala 10 kr. Vi har uppmärksammat detta och anfört: »För utförsäkrade patienter skall en huvudman efter eget bedömande kunna begagna möjligheten att medge avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse i fall då eljest stötande sociala effekter skulle kunna uppstå.» Jag vill understryka detta. Förhållandet innebär ett litet skönhetsfel i propositionen, men jag hoppas att de olika sjukhushuvudmännen skall kunna reglera det, så att den enskilde pensionären inte blir tvungen att betala 10 kr. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till vad andra lagutskottet hemställt i utlåtandet nr 80.

Herr talman! Utskottets talesman nämnde bl.a. de inkomster som landstingen räknar med skall flyta in. Jag frågar mig bara: Har man verkligen i dessa kalkyler kunnat ta med alla, säkerligen nu oberäkneliga, administrativa utgifter som blir förenade med reformen och även de kostnader i läkarhänseende som det kan bli fråga om men som ännu inte fastställts?

I en reservation framhåller vi att det är slöseri med medlen att inte sjukhusläkarna får utnyttja den apparatur som finns i sjukhusen. Herr Gustavsson i Alvesta sade att detta egentligen bara var en fråga om taxorna och hänvisade till vad utskottet skriver att överenskommelser av detta slag skall kunna träffas om parterna är överens om att tillämpa det föreslagna ersättningssystemet även vid dessa mottagningar. Det är i och för sig bra, men man kan verkligen fråga sig om läkarna kommer att känna någon särskilt stor stimulans att arbeta på övertid på de villkoren.

Herr talman! Jag har också noterat att sjukvårdshuvudmännen skall kunna medge avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse om, som det sägs, stötande sociala effekter skulle uppstå. Det är i och för sig bra men där kommer godtycke och geografiska skillnader in i bilden. En sjukvårdshuvudman i en del av landet skulle kunna medge avgiftsbefrielse, medan en annan av ekonomiska skäl kanske inte kan göra det.

Herr talman! Vi fick i utskottet en information — även om den kom i sista stund — om de diskussioner som pågår med läkarna beträffande avtalen. Sedan några ord till fru Marklund.

Jag vet inte riktigt vad fru Marklund menade när det gällde uttagandet av avgift. I debatten har ofta sagts att pensionärer, eftersom de efter 180 dagar får betala 5 kr., är sämre ställda än övriga medborgare. Detta är en missuppfattning. Under 180 dagar har pensionärer en förmån eftersom de då inte behöver betala någon avgift. Nu utsträcks denna förmån till 365 dagar. Jag hoppas, som jag tidigare framhållit, att sjukvårdshuvudmännen skall begagna sig av möjligheten att medge avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse så att denna skönhetsfläck i propositionen kommer bort.

Herr talman! Vi behandlar i dag en rad frågor som är av utomordentligt värde och stor betydelse för patienter, läkare och sjukvårdshuvudmän. Det har sagts tidigare, men låt mig erinra om det ännu en gång, att förslagen beräknas omfatta mer än tre fjärdedelar av alla läkarbesök i landet. Det har på senaste tiden förekommit en debatt om hur vi skall kunna klara genomförandet av reformen rent administrativt och organisatoriskt. Det är naturligtvis en väsentlig fråga, men låt oss inte glömma bort att genomförandet av reformen innebär ett underlättande av utbyggnaden av den öppna vården, en förenkling av ersättningssystemet och en förbättring främst för patienter som behöver omfattande och dyrbar läkarvård. Det nya systemet kommer att innebära en förenkling för läkarna när det gäller utskrivning av kvitton. Det har många gånger i olika debatter framförts att en stor del av läkarnas tid går åt till att skriva kvitton o.s.v. Vi står nu i begrepp att genomföra en reform som kommer att medföra förenklingar i det avseendet för läkarna, och vi hoppas att sjukförsäkringsutredningen skall finna former för en förenkling, även när det gäller reseersättningsfrågor, vilken kommer att underlätta läkarnas arbete. Trots de förenklingar vi nu kommer att genomföra, måste läkarna även i fortsättningen intyga vilket färdsätt den sjukes tillstånd kräver, bil eller ambulans. Vi vet alla att det ofta medför stor irritation; läkaren och patienten har inte alltid samma uppfattning om t.ex. behovet av att åka bil. Till fru Frenkel skulle jag vilja säga att ersättningen på 31 kronor till sjukvårdshuvudmännen inte innebär att dessa måste ta ut en avgift på 7 kronor. Det är ingenting som hindrar att de tar ut en lägre avgift. Det föreskrivs endast att den avgiften som tas ut får vara högst 7 kronor. Jag vill säga detta bl.a. med anledning av utskottets skrivning beträffande olika seriebehandlingar. gens ikraftträdande. När man lyssnar till denna debatt kan man få intrycket, att tanken på att genomföra denna reform är någonting som kommit på alldeles nyligen. Men det har ju bedrivits ett mycket omfattande förberedelsearbete. I april månad tillsatte Landstingsförbundet och = riksförsäkringsverket en kommitté som den 2 september presenterade en preliminär rapport. Den 29 september tillställde Svenska landstingsförbundet berörda huvudmän den preliminära rapporten och lagrådsremissen till propositionen 125. Slutrapporten avgavs den 17 oktober. Den godkändes av riksförsäkringsverket den 29 oktober och av Landstingsförbundet den 30 oktober. Det har ibland uttryckts oro för att sjukhusen inte skulle kunna klara t.ex. blanketterna. Detta har framförts på ett sådant sätt att det många gånger verkat som om detta vore ett stort problem. Men dessa blanketter är redan utarbetade, och Landstingens inköpscentral har garanterat att respektive huvudmän skall få det material som behövs. För den personal som skall ta emot den avgift patienten skall betala, 7 kronor, har riksförsäkringsverket utarbetat en liten skrift som heter »Nytt ersättningssystem för läkarvård i allmän regi>. Det är en liten broschyr, som också innehåller en rad frågor som skall besvaras. Den är ett led i utbildningen av mottagningspersonal. Även om man på allt sätt försökt möta de svårigheter som kan uppstå, måste man räkna med att det den första tiden kan uppstå problem. Personligen skulle jag tro att vi den första och kanske den andra månaden får uppleva det. Men sedan skulle jag tro att det hela kommer att löpa friktionsfritt. Till utskottets utlåtande är fogat ett särskilt yttrande av fru Hamrin-Thorell och fru Frenkel till vilket jag skulle vilja göra några kommentarer. Det sägs där att »sjukhusadministratörer, läkare, patienter och allmänheten varnat för ett förhastat genomförande av reformen». Men hur det är kommer man fram till att man kan gå med på att reformen genomförs. Men så skriver man att reformen bör genomföras »så snart som möjligt». Jag tycker det skulle vara intressant att veta vad man egentligen menar med »så snart som möjligt». Menar man den 1 januari, den 1 februari, den 1 april eller den 1 juli? Jag har ett bestämt intryck av att man avgivit detta särskilda yttrande som en liten brasklapp för att sedan kunna säga: Ja, var det inte det vi sade? Det blev besvärligheter! Låt mig nämna att en folkpartirepresentant, herr Axelson, för säkerhets skull står för utskottets utlåtande. I senaste numret av Läkartidningen har också läkarna avgivit något av en brasklapp; man säger där att man är övertygad om att läkarkåren för patienternas skull kommer att göra sitt yttersta för att sjukvården skall fungera utan alltför stora störningar efter den 1 januari 1970, och det är jag helt övertygad om. Men så säger man: »Om det ändå uppstår svårigheter och nackdelar för allmänheten, så skall det inte kunna sägas att det är läkarnas eller Läkarförbundets fel.> I en av reservationerna hänvisar man till de förhandlingar med läkarna som vi vet pågår. Även här skulle jag vilja hänvisa till en artikel i Läkartidningen. Läkarförbundets förhandlingschef redogör där för läget och säger att man hade räknat med att förhandlingarna skulle vara klara i början av december månad men att man nu är medveten om att det uppstår en försening. Han talar om att det är två frågor som står i blickpunkten: det är frågan om lönekonstruktionen, och det är arbetstidsfrågan. Man har en teknisk expertgrupp som har gjort olika beräkningar för att få fram storleken av den totala inkomstsumman, arbetsuppgifternas omfattning, jourkompensation, o.s.v. Men man har också gjort en arbetstidsundersökning under tiden 12—18 oktober. Jag är övertygad om att denna undersökning kommer att få mycket stor betydelse när det gäller själva förhandlingarna.

Personligen finner jag det inte märkligt att man inte är klar med avtalet nu; vi har ju ännu inte i riksdagen beslutat om denna reform. Och det är väl också litet av förhandlingstaktik att man drar ut på förhandlingarna; det ingår ju i det förhandlingsarbete man bedriver. Så bara ett par ord när det gäller rätten till privatmottagning på sjukhus. Man talar i reservation 2 om att det borde finnas möjlighet till privatpraktik på sjukhus om det bara inte inkräktade på sjukhusets normala drift. Vad menar man egentligen med det? Man talar om att det ur sjukvårdsekonomiska synpunkter kunde vara befogat om läkarna fick ha privatpraktik på sjukhuset. Men vart tar patienten vägen? Hur kommer det att verka för patienten? Man har i motionerna I: 1085 och II: 1256 också tagit upp frågan om det fria läkarvalet. På den punkten känner många människor oro. Det har skrivits en rad artiklar i olika tidningar där det, ofta från läkarhåll, har förts fram synpunkter som har bidragit till att skapa denna oro hos allmänheten. Alla är överens om att kontinuitet i vården främjar vårdresultatet.. Därför tror jag också att läkarna och sjukvårdshuvudmännen kommer att göra allt för att patienten skall kunna gå till den läkare som han eller hon har anli tat under en lång tid. Låt oss heller inte glömma det ansvar som överläkaren har för den öppna vården. Han har att leda underordnade läkares arbete och fördela arbetet mellan dem. Han har att tillse att läkarna får uppgifter som motsvarar deras kompetens, och han har alltså att tillse att rätt patient kommer till rätt läkare. Här har redan erinrats om den skrivelse som Stockholms stads sjukvårdsförvaltning har skickat ut till sina läkare. Jag vet att flera landsting har sänt ut liknande skrivelser. Det finns också läkare som har tillskrivit sina patienter och meddelat att de, om riksdagen antar det föreliggande förslaget, i fortsättningen inte får ta emot privatpatienter men att man har antecknat tid för patienten en viss dag. Information kan alltså drivas på olika sätt. I en artikel har det skrivits att avgiften skall erläggas till huvudmannen och att läkaren inte får någonting alls. Man kan undra vad han då skall leva av. Läkarens inkomstbortfall skall emellertid ersättas genom kompensation från huvudmannen, och på den punkten pågår nu förhandlingar. Man har också tagit upp frågan om hur själva inkasseringen skall gå till. I samma artikel står det att det behövs kassörskor men att det inte finns arbetsplatser för dem. Det är nästan så att detta för tankarna till snabbköpskassor. I en artikel uttalas oro för hur det skall bli med sekretessen när patienten i andras närvaro inför kassapersonalen skall redogöra för sin sjukdom eller sina symptom. Den som skriver på det sättet har fullständigt missförstått det förslag som föreligger. Man skulle nästan tro att vederbörande alltför ingående har läst boken »Sagan om den stora datamaskinen»> av Olof Johannesson eller Hannes Alfvén. Där talas det om att sjukhusen. avskaffas och att man i stället har hälsofabriker, där läkare, sjuksköterskor och all annan personal är bortrationaliserad. Den sjuke placeras på hälsofabrikens löpande band och transporteras genom en diagnoskanal, där olika prover tas. Proven analyseras av en central dator. Det är självfallet inte meningen att patienten inför den personal som skall ta emot de 7 kronorna skall behöva redogöra för sin sjukdom eller för sina symptom. Ersättningen utgår ju oavsett vilken sjukdom det gäller, och det är läkaren som skall ställa de frågor som behöver ställas. även om man inte är så entusiastisk för en reform, behöver man väl ändå inte göra allt för att snedvrida diskussionen om den. Sedan bara några ord om reservationen 5, som gäller de privatpraktiserande läkarnas framtida ställning i sjukförsäkringen. Man är inte beredd att ge Kungl. Maj:t den begärda befogenheten. Jag kan mycket väl förstå skrivningen i motionen som ligger till grund för reservationen, men jag har litet svårare att förstå reservationen, eftersom utskottet hade fått ta del av riksförsäkringsverkets förslag när reservationen skrevs. Det sägs att riksdagen bör få möjlighet att göra principiella uttalanden i ärendet. Fröken Wetterström talade i det sammanhanget om demokrati och menade att detta ord missbrukats. Såväl herr Kaijser som fröken Wetterström har emellertid haft tillfälle att i sin reservation ta upp de principiella :esonemang som de har önskat. Jag iryssnade med stort intresse på fröken Wetterström, men jag kunde inte märka att hon i sitt anförande heller förde något principiellt resonemang kring riksförsäkringsverkets förslag. Frågan är nu, om herr Kaijser och fröken Wetterström är emot hela förslaget, eller om det, som de inte kan acceptera, är att det är sjukvårdshuvudmännen som skall träffa avtal med varje enskild läkare, eller om de inte kan acceptera innehållet i de avtal som skall träffas. Det är av stor betydelse att få veta det, och nog är det väl möjligt att framföra de synpunkterna här i dag. Det är väl i så fall den sista möjligheten.

Bara några få ord till fru Skantz! Vi har i vårt särskilda yttrande påpekat att det alltjämt föreligger en del problem, och fru Skantz säger att detta är en brasklapp från folkpartiet. I så fall sitter fru Skantz och jag nu i samma båt. Fru Skantz läste nämligen just nu in i protokollet att det under de första tre månaderna kanske kommer att kvarstå flera olösta problem, och detta är väl i så fall också en brasklapp. "Jag vill också ännu en gång påpeka för fru Skantz och flera andra, att det inte föreligger någon motion eller någon reservation från folkpartiet.

Herr talman! Jag skall bemöta fru Skantz bara i den sista punkten, som gäller reservation 5. Fru Skantz talar här om riksförsäkringsverkets förslag, som presenterades utskottet. Det var en stor tjock lunta som kom näst sista dagen vi behandlade ärendet, och vi hade vid det tillfället inte någon som helst möjlighet att bilda oss en uppfattning om innehållet, även om vi skulle kunna resonera om det i dag. Det är emellertid inte nog med detta. Om jag inte missminner mig presenteras tre olika förslag i riksförsäkringsverkets promemoria. Då är det väl av intresse att se hur remissinstanserna ställer sig och inte minst att få vetskap om vilken ståndpunkt regeringen slutligen intar. Det är därför jag menar att det är väsentligt att frågan principiellt får diskuteras i riksdagen och dess mening inhämtas av regeringen.
Herr talman! Jag tyckte det var en intressant upplysning fru Frzankel lämnade. Det gäller huruvida man skall tolka »så snart som möjligt» som den 1 februari eller den 1 mars. Om fru Fraenkel och fru Hamrin-Thorell hade accepterat utskottets skrivning, hade det inte varit nödvändigt med ett särskilt yttrande. Till fröken Wetterström vill jag säga att utskottet fick riksförsäkringsverkets förslag den 13 november och att utskottets utlåtande är daterat den 25 november, så nog hade det funnits möjlighet att ta med några principiella synpunkter i reservationen.

Herr talman! Till fru Skantz vill jag säga att vad beträffar ikraftträdandet står tydligt i vårt yttrande följande: »Vi har ansett oss kunna utgå från att Kungl. Maj:t omsorgsfullt prövat möjligheterna att utan oacceptabla komplikationer kunna sätta reformen i kraft redan den 1 januari 1970.» Det står alltså tydligt där. Vidare heter det: »På grund härav och då Landstingsförbundet tydligen är berett att låta de nya bestämmelserna bli giltiga från nämnda datum har vi ansett att man i enlighet med propositionens förslag bör införa de föreslagna förbättringarna i sjukförsäkringen så snart som möjligt.» »Så snart som möjligt» är alltså nämnda datum, den 1 januari 1970.
Herr talman! Tillåt mig först att framföra några rent formella kommentarer till handläggningen av detta ärende.

I ett avseende är ju förberedelserna mycket detaljerade. Det har utfärdats formulär till olika sorts kvitton, som kommer att användas i detta sammanhang. Man har, med andra ord, utgått från att regeringen, som ju har den parlamentariska majoriteten, visste, att detta ärende var klart för ett avgörande. Jag har emellertid inte kunnat underlåta att fästa uppmärksamheten på denna handläggning, som innebär, att man betraktar Sveriges riksdag bara som någon sorts namnstämpel, som skall komma på i efterhand. Jag skulle vilja betrakta denna reform som en administratörernas, rationaliseringsexperternas, socionomernas och ekonomernas reform. Jag förstår så väl, att man bland landstingens sjukvårdsadministratörer är förtjust över de förenklingar som här sker. Jag skall gärna erkänna att förenklingarna är många och betydelsefulla. Här tillkommer väl också de politiska fördelar som väl socialministern, som ju allmänt anses vara regeringens främste politiske expert, tror sig kunna utvinna med ett framläggande just nu av denna reform. Vissa tongångar i hans anförande här tyder också på att det är en politisk uppläggning. Jag skall emellertid försöka beröra denna reform ur ett par andra kategoriers synpunkter. Den första är läkarnas. Om man tror, att man på något sätt kan komma åt läkarna och deras höga inkomster genom denna reform tar man ju fel. Så roligt får ni inte. Läkarna kommer att klara sig alldeles utmärkt även i fortsättningen. Men de kan ändå, eftersom de är yrkesmän och måna om att utföra ett så bra arbete som möjligt, ställa sig kritiska mot de nackdelar som enligt läkarnas mening patienterna kommer att få vidkännas. Det har här tidigare talats om det fria läkarvalet. Detta har alltid varit en utomordentlig förmån för patienterna och har också helt och fullt accepterats av läkarna, även om de är medvetna om att en patient kan föredra en annan läkare än dem själva. Någon kan invända mot det resonemanget att man i stora delar av vårt land egentligen inte har något fritt läkarval medan ett sådant föreligger i storstadsområdena — i Stockholm, Göteborg och Malmö liksom även i vissa andra tätorter. Men varför skall man bortse från denna befolknings möjligheter att fritt få välja sina läkare, vilket den inte skulle komma att få göra i samma utsträckning som tidigare om den här reformen genomförs? Jag tror att man också har anledning ta hänsyn till de människor som har möjlighet att välja mellan olika läkare.

Jag satt för några år sedan i en stor kommitté för den öppna läkarvården i riket, varvid det bl.a. diskuterades om det inte redan föreligger en viss lyxkonsumtion då det gäller laboratorieundersökningar. Jag tror inte det är av så stort intresse för vården av patienterna, i varje fall inte beträffande öppen vård, att betrakta vederbörande som någon sorts reagensrör i vilket man pytsar ner olika kemikalier eller andra ingredienser, varefter man får vissa resultat. Jag vill inte underkänna betydelsen av de gjorda framstegen men vill fästa uppmärksamheten på att det blir ett ökat tryck på just denna service och alltså ingen lindring. Redan från mina tidigare år som läkare vet jag alltför väl hur människorna kunde sitta på kafferepen eller i groggsofforna och disku tera sina olika blodtryck varvid man tävlade med varandra. När sedan den utmärkta diagnostiska metod som kallas sänkningsreaktion infördes talades det om vilka formidabla sänkor den ene eller den andre hade, allt i avsikt att imponera på sina medmänniskor. Tekniken har ju blivit mycket mera avancerad och nu kan det hända att en hel del människor vet, att serumkreatininets bestämning har en viss betydelse, och man kommer därför kanske också att tävla med siffror på det området. Så mycket som det sups här i landet kan kanske transaminasvärdena också ha en viss betydelse, för att inte tala om kolesterolbestämningarna med avseende på blodet. En för hög halt härav anses ju vara grunden till den ålderssjukdom som väl är en av de allra vanligaste, den som av någon anledning kallas åderförkalkning. Jag tror därför att allmänhetens vetskap om dessa mätbara värden kommer att driva fram ett krav på ytterligare undersökningar vilka inte alltid kan anses befogade. Enligt min mening är den viktigaste terapeutiska åtgärden samtalet med patienten, detta att man tar upp hans sjukhistoria, att man diskuterar med honom alla de komplexa förhållanden som kan ha lett fram till det aktuella sjukdomstillståndet. Men detta samtal som är så viktigt försummas ofta av just dessa administratörer som jag talat om. Till följd av arbetsbördan på sjukhusen och den reform som nu skall genomföras kommer man inte att kunna fullgöra denna uppgift på ett sådant sätt att patienten får utbyte av det. Läkarna hinner inte. Detta gäller inte bara läkarna vid de psykiatriska sjukhusen, där just samtal givetvis spelar en stor roll vid behandlingen, utan det gäller all sjukvård. En jäktad läkare hinner nu för tiden helt enkelt inte med att samtala med patienterna, vilket ändå är det allra viktigaste. Det försummas därför ofta. Och resultatet blir kanske att en människa, som stressats av de olyckliga förhållandena som råder i vårt samhälle, får tala med en lika stressad läkare. Utbytet av ett sådant samtal kan naturligtvis inte bli särskilt stort. I motsats till många andra som i detta sammanhang uppträder som profeter tror jag att de ännu fritt praktiserande läkarna i det avseendet har och kommer att få mycket stor betydelse. Självfallet har de inte mer att ge än sjukhusläkarna, när det gäller rent medicinskt kunnande, men de kan ge patienten tillfälle att tala med sin läkare, och bara det har visat sig ha en god effekt vid behandlingen. Jag återkommer här till det som i min ungdom som läkare kallades för poliklinikeländet. Det är sannerligen ingenting att eftersträva. Det arbete efter löpandebandprincipen som man kanske tvingas återinföra tror jag inte alls gagnar människorna. Man har beskrivit denna reform som så värdefull bla. därför att den minskar trycket på den slutna vården. Det vore i så fall utmärkt. Den slutna vården skall reserveras för sådana fall som inte kan klaras på annat sätt, t.ex. svårbehandlade akuta fall som kräver snabbt ingripande av läkare. Häromdagen talade jag emellertid med en mycket erfaren landsortsläkare, som tjänstgör på ett av våra större landstingssjukhus, och han sade att verkan av denna reform kan bli paradoxal. Just i glesbygdsområdena är nämligen människorna tvungna att resa långa sträckor för att komma till läkare, och läkaren vill av humanitära skäl — vi läkare är i allmänhet ganska hyggliga mot våra patienter — bespara patienten de långa resor som skulle bli följden av en ingående «undersökning. Patienterna ställer också ökade krav på en fullgod undersökning. Och resultatet blir att denne läkare tvingas lägga in en hel del patienter på sjukhuset för att göra de undersökningarna. Det behöver man i allmänhet inte göra i de större samhällena. Där ställer sjukhusläkarna i re gel det kravet på i öppen vård arbetande läkare att de skall ha patienterna fullt utredda innan dessa kommer in till sjukhuset. Men förhållandena är annorlunda inte bara i de verkliga glesbygdsområdena i Norrland eller Värmland utan även i sådana landstingsområden där patienterna kan bli tvungna att göra långa resor. Vidare har det sagts att avgiften på 7 kronor är en betydelsefull sak för patienterna — och visst sparar många människor pengar på det sättet. Men några av mina kolleger har gjort en uträkning som visar att om den avsedda reformen genomföres för de i öppen vård arbetande s.k. privatläkarna så kommer dessa att tjäna ännu mer pengar, och patienterna får betala mera. Det händer nämligen att patienterna nu kommer undan med 5 kronor i åtskilliga fall. Jag tackar för den favör som här givits åt en yrkesgrupp, som ingalunda hör till de underbetalda i samhället. Samtidigt skall man emellertid komma ihåg att långtifrån alla läkare tillämpar sådana arvoden att dessa 7 kronor kommer att innebära en fördel för dem. Herr talman! Jag kommer till sist till frågan om reformens ikraftträdande. Jag kommer därvidlag att stödja den reservation som avgivits av herr Rolf Kaijser — min läkarkollega i första kammaren — och fröken Wetterström, vari understrykes nödvändigheten av att skjuta upp ikraftträdandet av reformen till den 1 juli 1970. Det är ett minimikrav i detta avseende. Varför, har det frågats, visar man en sådan förtvivlad brådska med ett genomförande vid det kommande årsskiftet? Ett årsskifte är en ovanligt olämplig tid för att genomföra en reform av denna omfattning. Det vore för det första mycket bättre att genomföra den mitt i sommaren när sjukligheten är betydligt lägre och man därför smidigare kan anpassa sig till de nya lagbestämmelserna. För det andra är avtalsförhandling arna mellan läkarna och huvudmännen långt ifrån avslutade. Jag har dagsfärska uppgifter som säger att dessa förhandlingar just har ingått i ett utomordentligt kritiskt och svårt skede, något som kan tänkas medföra att ett avtal inte är möjligt att sluta före årsskiftet. Vi befinner oss också härvidlag i tidsnöd. Jag tror att det efter en tids förhandlingar skall bli möjligt att uppnå en överenskommelse, men man vinner ju inte mycket med ett genomförande av reformen utan att ha träffat ett sådant avtal. Jag delar också den uppfattning som kommit till uttryck bl.a. från fröken Wetterström, att det hade varit lämpligt att man också fått till stånd det beramade avtalet med de fritt praktiserande läkarna i detta sammanhang för att kunna få en överblick över verkningarna på den öppna vården i dess helhet. För närvarande ombesörjs ungefär 25 procent av all öppen vård av icke taxebundna, s.k. fritt praktiserande läkare. Det skulle självfallet ha varit en betydande fördel att ha fått en uppgörelse även på detta håll. Det finns, såsom jag nämnt, två läkare bland riksdagens ledamöter. Jag är själv den ende i denna kammare och min kollega Rolf Kaijser den ende i första kammaren. Det är inte på grund av att vi är några mossbelupna reaktionärer — eller hur statsrådet så älskvärt uttryckte sig — som vi är kritiska mot den föreslagna reformen, utan vår inställning är grundad på en långvarig erfarenhet. Herr Kaijser har erfarenhet såväl från sluten sjukhusvård — han har varit en mycket framstående lasarettsläkare — som från den öppna vård vilken hittills fått bedrivas av lasarettsläkarna. Själv har jag huvudsakligen — med undantag för några år av min ungdom — erfarenhet av öppen vård. Det är på grundval av våra erfarenheter om människornas behov och reaktioner som vi ställer oss tveksamma inför den föreslagna reformen — framför allt och under alla omständigheter inför det alltför förhastade genomförandet av densamma. Herr talman! Med stöd av vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen 4 vid G i utskottets hemställan av herr Kaijser och fröken Wetterström.

Herr talman! Jag har väckt en motion, II: 1252, i vilken jag huvudsakligen tar upp innebörden i den i propositionen föreslagna 29 § sjukvårdslagen, enligt vilken öppen vård inte skall få lämnas på sjukhusen, om den reform vi i dag diskuterar blir antagen. Statsrådet Aspling sade att sådana funderingar som jag framfört i motionen egentligen innebär en förtäckt högerpropoganda och hade en mycket konservativ prägel. Jag kan försäkra herr Aspling att min kritik mot och mina funderingar över denna reform har en helt annan utgångspunkt än vissa reaktionära kretsar. De kommer helt enkelt från den stora gruppen ängsliga patienter som är beroenda av kontakt med läkare regelbundet under hela sitt liv. Dessa människor hyser ängslan, inte för att de får betala för mycket i dag, utan för att de inte skall få den vård som gör det möjligt för dem att existera. Jag är alltså inte bekymrad för att läkarna inte skall få tillräckligt stora inkomster — jag unnar dem f.ö. lika stora inkomster som statsråden — och jag tror f.ö. att det räcker med vad de får genom denna reform. Jag minns mycket väl den propaganda, som sattes i gång när vi antog förslaget om sjukförsäkringsreformen 1955. Det sades då från visst läkarhåll, att vi gav oss ut på ett gungfly med den reformen, ett gungfly där försäkringen skulle komma att missbrukas och där det skulle komma att visa sig att behovet av sjukvård blev så stort, att det inte gick att klara saken. Det var inget skäl då mot att genomföra reformen, och överdriven kritik är inte heller i dag något skäl mot att genomföra den reform, som nu föreslås, men det finns alltid skäl att se, om det ligger något riktigt i kritiken. Därför är det enligt min mening helt felaktigt, att som statsrådet Aspling — som ju egentligen är en mycket hygglig man — kategoriskt avfärda alla tvivel på att utformningen av reformen är den absolut riktiga. Statsrådet Aspling var synnerligen kategorisk och föreföll som jag tycker, litet osakkunnig. Statsrådet Aspling sade bl.a. att reformen bara innebär att betalningen sker utanför doktorns dörr i stället för innanför. Ja, men om doktorns dörr inte är öppen, vad händer då? Enligt 29 § får ingen privatläkarvård ske, och jag gillar i hög grad vissa konsekvenser av detta. Jag tycker att det skall bli något av en njutning att kunna se alla våra statsråd sitta på mottagningen och vänta timme efter timme — som en annan fru Eriksson — på att bli insläppta och så den ena gången tala med en läkare och nästa gång med en annan läkare, som frågar vilka ärftliga anlag de har, vad de hade för blodtryck förra gången etc. Jag förstår, att vederbörande redan accepterat, att de inte får ligga på privatrum. Jag har visserligen hört, att det inte fungerar helt gnisselfritt överallt, men man har fått finna sig i systemet. Jag hoppas också att alla landstingsordförande m.fl. inte blir så »buss» med överläkaren längre, att de får förtur. Det är en utmärkt demokratiseringsprocess, om det blir på detta sätt. Men det finns en annan grupp, som jag absolut inte med glädje kan se behandlad av en läkare den ena gången och av en annan nästa gång. Det är de långvarigt sjuka. Från denna grupp — det gäller diabetiker, astmatiker, allergiker — har jag mottagit många uttryck för stor ängslan inför reformen. Deras ängslan är kanske oberättigad, men det gäller i många fall människor som från sin ungdom och till sin sista dag lider av sjukdomen. De har måhända lyckats få en läkare som inte behöver ta upp anamnesen varje gång, som kanske inte den ena gången skriver zinkprotamin och den andra gången något annat, som inte ändrar insulindosen varje gång och som inte den ena gången föreskriver en kost och nästa gång en annan. De har i stället fått en läkare som känner dem, en läkare som de kan ringa upp och tala med om någonting ändrats och då få en anvisning, som gör, att de inte behöver gå till doktorn och framför allt inte behöver komma i olag och läggas in för dyr sjukvård på sjukhuset. För detta betalar de kanske 50 kr. och får tillbaka 23:50 eller någonting sådant. De får kanske bli undersökta på morgonen, på kvällen eller en lördag och slipper förlora en hundralapp på arbetsplatsen. Detta är inte någon lögn eller skrämselpropaganda, utan det är fakta för en stor grupp människor. Vad dessa människor är ängsliga för är att — om man nu skall tyda 29 § på det sätt som den är formulerad — de skall bli hänvisade till att sitta på polikliniken, där de den ena gången får ett råd av en läkare, nästa gång ett annat råd av en annan läkare. Svenska diabetesförbundet bar satt som sitt främsta önskemål att varje diabetiker skall få möjlighet att bli hänvisad till en och samma läkare. Om man skall tolka 29 § på det sätt som propositionen anger, att den skall tolkas, skulle vi i dag befinna oss längre från vårt önskemål än vi tidigare har varit. Då invänder somliga: Men det är bara några få, som kan komma till den där överläkaren! Alla de andra sitter nere på poliklinikmottagningen. Om jag nu håller mig till gruppen diabetiker, som jag är intresserad av och vars förhållanden jag känner till, kan jag säga, att de som står uppe i ett arbete och har sin sjukdom att dras med under hela livet har chansen att gå till överläkaren, kostnaden betyder inte något för dem. De som har en åldersdiabetes är kanske inte så beroende av att ha sin läkare, deras tid blir inte splittrad av besök på allmänna mottagningen och de är heller inte fullt så beroende av en specialist. Om man ser på vad departementschefen har sagt, nämligen att sådana avtal som ger läkarna rätt till privatmottagning på sjukhusen inte skall få förekomma i fortsättningen, blir man så dyster till sinnes som jag nyss har skildrat. På s. 29 i utskottets utlåtande har utskottet en annan kommentar till 29 8. Det heter där: »Ett dylikt förbud skall dock icke förstås så att alla överenskommelser mellan huvudmannen och läkarna om mottagning utanför den arbetstid som läkaren åläggs enligt sitt tjänsteavtal omöjliggörs. Tvärtom kan sådana överenskommelser såsom framhålls i berörda motioner» — det gäller bl.a. min motion — »i många fall ha fog för sig. Likaså kan det av sjukvårdsekonomiska skäl många gånger vara befogat att vården förläggs till sjukhus. Förutsättningen för att överenskommelser av detta slag skall kunna träffas är dock att parterna är överens om att tillämpa det nu föreslagna ersättningssystemet — — — .» Jag är mycket tacksam för att utskottet så klart har tagit ställning. Jag hoppas, att det skall innebära, att en patient kan få den läkare, som bäst sköter hans sjukdom. Någon av talarna här sade, att överläkaren sitter och fördelar patienterna på olika underläkare. Det där tror jag emellertid inte alls på. Så fungerar det inte. Om denna lag skall tillämpas, kan man inte vara säker på att just på måndag träffa överläkare Pettersson, på tisdagen en biträdande överläkare och på onsdagen underläkaren. Jag har talat med människor från olika sjukhusstyrelser och de har inte ansett, att väntade överenskommelser och uppdelning av arbetsuppgifterna gör det möjligt för en patient att vara säker på att på tisdagen eller onsdagen träffa just den eller den läkaren. Om vi finge till stånd en stark specialisering av läkarnas arbetsområden, skulle man på en viss dag i allmänhet kunna träffa just den läkare, som är specialist på hjärtat, liksom att man en annan dag skulle träffa den läkare, som är mest hemmastadd på sockersjuka. Då kunde man kanske få fram en sjukvård och ett sådant mottagande av de patienter, som haft sin sjukdom länge, att det bleve en verklig vinst, inte bara en ekonomisk sådan, som reformen närmast är beräknad att åstadkomma. Vi skall inte vifta bort detta.

Jag är övertygad om att man kan komplettera sjukvården med en rad hjälpkrafter, som kan bistå patienten att förstå läkarens ordinationer. Men just detta att få tid för samtal är viktigt. Det är inte en sentimental önskan utan ett i högsta grad realistiskt krav; det har jag också fått veta av den patientgrupp, som jag träffade på ett mycket stort möte i lördags, där saken diskuterades man och man emellan bland över 100 personer. Jag hoppas, att den skrivning som utskottet har stannat för skall leda till att frågan observeras i det mycket omfattande arbete som krävs för att organisera upp sjukvården efter reformen, så att den stora vinsten utfaller till patienterna. Reformen är en rationalisering, och det är riktigt att försöka få bort hela det omständliga förfarandet för betalningen. Det är utmärkt, men det är inte att lösa den stora de mokratiseringsfrågan, den kräver mer: nämligen att sjukvården inte är så stel och kanske inte så auktoritär, det är att försöka nå fram till patientdemokrati i högre grad. Den nu föreslagna reformen är en bra rationalisering, men det är inte alldeles säkert att den alltid hjälper den enskilde till bästa möjliga sjukvård. Det hindrar naturligtvis inte att den bör genomföras. Man måste emellertid se den som en etapp på vägen mot en mer demokratisk sjukvård. Som sagt hoppas jag, att utskottets skrivning överallt ute i sjukvårdsområdena resulterar i att möjligheter att utnyttja läkarna på sjukhusen lika mycket som i dag säkras, i synnerhet för patienter som behöver kontakt med sjukhusens resurser och med läkare som känner deras sjukdom. Herr talman! Givetvis tillstyrker jag reformen, och jag riktar samtidigt ett särskilt tack till utskottet för dess närmare penetrering av frågan, något som i viss mån saknades i propositionen.

Herr talman! Låt mig börja med att uttala min beundran av herr förste vice talmannens sakkunniga och på erfarenhet byggda kritik av den reform som socialministern har framlagt! Det märktes av hans anförande att man för att rätt kunna förstå vad som nu sker måste ha en ingående praktisk kunskap om hur förhållandena egentligen ter sig på sjukvårdsområdet. Jag tror att vi här i riksdagen har större anledning än vad vi ibland föreställer oss att ta hänsyn till just läkarnas bedömning av frågor som denna. Man märker att herr förste vice talmannen har en lång läkarbana bakom sig. Låt mig, herr talman, därefter uttala mitt beklagande av att socialminister Aspling inledningsvis visade en påtaglig oförmåga att själv hålla debatten på en sakligt hög nivå! I stället för att tala om saken inledde socialministern sitt anförande med att försöka stämpla dem som kritiserar denna reform med allmänna politiska klyschor, som att det här var fråga om något generalangrepp med ett innehåll av konservativ högerpropaganda, eller hur orden föll. Jag tror inte alls, herr socialminister Aspling, att detta för frågan framåt och förbättrar förhållandena för framför allt patienterna. Men det ger mig anledning att understryka att moderata samlingspartiet står helt bakom den kritik som våra reservanter i utskottet har framfört. Samtidigt som vi framför kritik hälsar vi dock med stor tillfredsställelse alla åtgärder som förenklar ersättningsförfarandet för patienten och förbättrar det allmännas service till den enskilde. Men det är här som vi sätter ett frågetecken. Kan socialministern i dag entydigt och klart säga att det redan från början blir en förenkling och en förbättring? Jag tror att det är kärnpunkten. Vad som i dag ter sig som både principiellt och demokratiskt illavarslande är att regeringen lagt fram en proposition innan de med reformen sammanhängande problemen tillfredsställande har lösts. Reformen avser blott den läkarvård som tillhandahålles genom de offentliga sjukvårdshuvudmännens försorg. Det innebär med andra ord att man inte har presenterat någon lösning på hur de privatpraktiserande läkarna skall kunna inlemmas i ett ersättningssystem av detta slag. Inte desto mindre föreslår man nu att reformen skall träda i kraft redan om 28 dagar, alltså den 1 januari 1970. Risken är naturligtvis då betydande att de olikheter i betalningssystemet som har skapats kommer att påverka efterfrågan inom sjukvården och patienttillströmningen i så hög grad att vi får besvärande problem under en lång övergångstid. De besvären blir självfallet till nackdel för både patienter och läkare. Den kritik som i dag har riktats mot att patienternas valfrihet kan komma att minska går inte att utan vidare vifta bort. Tiden fram till reformens föreslagna ikraftträdande är uppenbarligen så kort att även en rad andra organisatoriska och administrativa problem kommer att vara olösta. Ännu allvarligare är kanske att man i samband med omläggningen av ersättningsreglerna har begärt bemyndigande för regeringen att vidta åtgärder för även den privata läkarvårdens inordnande i systemet. Det innebär med andra ord att man begär en inblancofullmakt för regeringen att utan riksdagens hörande vidta de åtgärder som kan — ja, vi kan väl med visshet säga kommer att — innebära en långtgående omstrukturering av de privatpraktiserande läkarnas verksamhet. För oss inom moderata samlingspartiet ter det sig från demokratisk synpunkt orimligt och oriktigt att en så genomgripande omdaning av sjukvården skall kunna genomföras av regeringen ensam utan att den hör riksdagen, utan att vi här får en verkligt genomgående analys av och diskussion om frågan. Jag har särskilt velat betona detta, eftersom vi har sett hur regeringen även på andra områden försöker undandra riksdagen den demokratiska diskussion som vi är skyldiga att föra. En del uttrycker sig på det sättet, att detta skulle vara ett utslag av regeringens maktfullkomlighet. Kanske är det uttrycket litet onyanserat. Men motsatsen härtill skulle kanske vara, att socialminister Aspling och regeringen är rädda för att ta en ordentlig diskussion i riksdagen i denna fråga. Jag skulle vilja sluta mitt anförande med att fråga socialminister Aspling: Är det rädsla eller är det bara vanlig nonchalans gentemot riksdagen som gör att man nu självständigt och utan riksdagens hörande vill handlägga fortsättningen av denna reform?
Herr talman! Det har redan varit många inlägg i debatten, och det står några talare kvar på listan. Jag skall därför inte förlänga debatten alltför mycket, men jag finner tidpunkten nu vara inne att ändå kommentera några av de inlägg som gjorts. Jag vill först säga till herr von Friesen, att jag hade en stark känsla av att han uppenbarligen inte särskilt noggrant har tagit del av vare sig departementspromemorian eller propositionen. Hans inlägg tydde på obekantskap med de grundläggande synpunkter som förelegat när vi haft att ta ställning till denna mycket stora och väsentliga reform. När herr von Friesen talar om alla de nackdelar, de risker etc. som sjukronorsreformen enligt hans mening skulle kunna komma att medföra, så bör han observera — och det säger jag även till herr Holmberg — att vi i princip redan i dag har ett likartat system i herr von Friesens egen stad Göteborg samt även i Stockholm och Uppsala, i vilka städer man har enhetliga poliklinikavgifter. Vad som nu sker och vad som är utomordentligt viktigt är att de människor som verkligen haft stora kostnader för omfattande undersökningar — röntgen, laboratorieundersökningar 0. sS.v. — får väsentliga lättnader i fråga om sina ekonomiska insatser, eftersom ett sjukhusbesök i fortsättningen skall kosta bara 7 kronor. Jag vill vidare säga till herr von Friesen, att det naturligtvis är riktigt att läkarna håller personlig kontakt med och samtalar med patienterna; även fru Eriksson i Stockholm var inne på den saken. Det utgår jag från att läkarna kommer att göra i fortsättningen. Var någonstans i propositionen eller utskottsutlåtandet står det, att det i fortsättningen icke skulle vara möjligt att göra tidsbeställningar för besök vid sjukhusen? Vad det här gäller — jag upprepar det — är att läkaren får sin lön för allt det arbete han utför på sjukhuset från sin arbetsgivare. Detta hindrar inte att patienten även i fort 'sättningen vänder sig till den läkare han är van vid. Och det kommer naturligtvis att stå varje läkare fritt att uppehålla fortlöpande kontakt med en patient som han har under behandling. Det nya på denna punkt är att arvodet inte skall betalas privat till doktorn och att den kostnad, som patienten skall 'stå för, stannar vid 7 kronor. Regeringens förslag innebär — det vill jag återigen stryka under — att ingen läkare i fortsättningen skall kunna göra privata affärer med sina patienter inom sjukhusets väggar. Därmed försvinner de sista resterna av ett gammalt privilegium, framför allt för vissa överläkare. Och jag vill poängtera att det även i denna fråga rått fullständig enighet mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen. Jag ser regeringens förslag om ändring i sjukvårdslagen så, att vi nu definitivt gör slut på privatekonomiska transaktioner vid offentliga sjukvårdsinrättningar. Detta har på sina håll — det har vi hört här i dag — uppfattats som ett hot mot patientens fria val av läkare. Vad som hotas är naturligtvis läkarens fria val av patienter på ekonomiska grunder.

Jag tror inte — det vill jag också ha sagt — att sjukronorsreformen behöver medföra någon ökning av den totala efterfrågan på vård. Jag har redan angivit motiven härför. Nu sägs det i debatten — av bl.a. fru Frankel och herr von Friesen — att det nog kommer att uppstå ett ökat tryck på t.ex. röntgen. Vad menar man med det? Patienterna kan inte gå och röntga sig själva. Det är ju en läkare som bestämmer. När han gör sin bedömning skall han hålla sig till vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger honom utan sidohänsyn. Detta gäller i dag, och det kommer också att gälla i fortsättningen. Vi har hört — och framför allt har vi kunnat läsa det i vissa borgerliga tidningar under senare tid — att sjukhusmottagningarna nu kommer att översvämmas av patienter medan privatpraktikernas väntrum kommer att stå tomma. Och så tillägger man: Folk kommer inte att kunna få vård efter den 1 januari. Jag vill säga rent ut att jag tycker baktanken är ganska tydlig; man är ute för att om inte förhindra reformens genomförande så i alla fall i förväg försöka svärta ned den med samma argument som de som för 15 år sedan var gångbara i en del kretsar när den allmänna sjukförsäkringen till varje pris skulle stoppas. Visst kommer folk att kunna få samma vård som i dag. Det kommer inte att bli dyrare att gå till privatpraktiserande läkare i januari än det är i december. De som har råd att besöka privatpraktikerna nu har förmodligen råd att göra det även då. Sedan är det en helt annan sak att ersättningsbestämmelserna inom privatpraktikervården också behöver reformeras. Och en sådan reform kommer. Herr talman! Det har sagts här att denna reform skulle vara hafsig, att vi i olika avseenden skulle ha föregripit riksdagens ställningstagande. Detta är felaktigt från början till slut. Jag har i mitt anförande i dag redogjort för hela tågordningen: överläggningarna med sjukvårdshuvudmännen i januari, departementspromemorian i februari, remissen till april, förberedelserna för propositionen, som lades på riksdagens bord i slutet av oktober. Under tiden och självfallet under förutsättning av riksdagens beslut vidtogs förberedelser ute på fältet. Det är ingen nyhet att man före ett beslut vidtar förberedelser. Herr von Friesen skulle ha kunnat anklaga mig i dag, om det icke hade gjorts.

Riksdagen har att i dag på sedvanligt sätt ta ställning till frågan. Det gläder mig att utskottsutlåtandet i så hög grad är enhälligt. Det är egentligen bara högern som går emot — herr von Friesen, som ju representerar folkpartiet, har dock, om jag förstod honom rätt, deklarerat att han ansluter sig till en högerreservation, men det må vara hans ensak.

Om jag får summera vill jag säga att det i debatten starkt har betonats att detta är en viktig, angelägen och riktig reform. Man söker nu förstora upp vissa delar av reformen och gör gällande att de enskilda patienterna skulle komma i kläm. Jag har reagerat emot detta, eftersom syftet har varit att skapa bättre betingelser just för de enskilda vårdbehövande människorna, för patienterna.

Jag förstår att herr von Friesen tycker att detta är ett ingrepp, men han ger mig säkert rätt när jag säger att ingen läkare kommer att lida ekonomisk nöd sedan förhandlingarna är avslutade. Jag hoppas att herr von Friesen och hans kolleger skall medverka positivt till ett genomförande av reformen. Jag vill säga att läkarkåren ingalunda enhälligt går emot denna reform. Jag har också samtalat med många läkare, som har uttalat sin positiva inställning till reformen. Jag räknar alltså med läkarnas liksom med de övriga ansvarigas positiva medverkan när vi nu går att genomföra en för de enskilda människorna så viktig social reform.
Herr talman! Herr statsrådet inledde sitt anförande med ett debattknep som är urgammalt i demagogins historia, nämligen att säga att hans motståndare egentligen inte riktigt vet vad det rör sig om och i detta fall inte har läst de urkunder som skall ligga till grund för riksdagens ställningstagande, nämligen departementspromemorian och propositionen. Jag har läst propositionen ganska noga och har satt mig rätt väl in i de konsekvenser som reformen får. Som gammal liberal har jag motsatt mig att man skall förbjuda patienterna att besöka de läkare på sjukhusen som de är vana vid. Vi måste ha förbud i kriminella sammanhang, och det lät på herr statsrådet som om han tyckte att denna hantering, att överläkare och biträdande överläkare tar emot privata patienter, var någonting skumt, någonting som inte borde tillåtas. Om den saken skall jag bara säga att jag vet att patienterna uppskattar denna form av kontakt med läkaren och inte drar sig för att betala den ersättning som läkaren begär och för vilken de får en ganska betydande återbäring från försäkringskassan. Det är patien terna som vill ha kvar detta system, och jag har inte kunnat finna att det ligger någonting felaktigt eller skumt i det. Nu säger statsrådet att man skall införa tidsbeställning vid poliklinikerna. Ja, det har man infört på många håll. Tidsbeställningen för med sig en lång kö av patienter, som vid vissa polikliniker, särskilt inom tunga specialiteter, kan få vänta i både två och tre månader. Köbildningssystemet medför att patienter som bara vill ha en kontroll av sitt hälsotillstånd eller som i denna neurotiserade tid vill ha så många prover som möjligt tagna får gå före patienter som verkligen är i behov av snabb läkarvård. Jag tycker att inte heller detta leder till några för patienterna särskilt lysande resultat.

Herr talman! Socialministern sade att varje läkare får fortsätta att hålla kontakt med en patient som han har behandlat. Socialministern sade emellertid också — och där uppfattade jag en viss nyansskillnad i förhållande till vad jag har läst i propositionen — att ingen läkare skall kunna göra privata affärer på sjukhusen. Att göra affärer är litet fult, och det skall vi inte vara med om. Men det betyder väl att socialministern menar att det inte är någon privat affär om en läkare fortsätter att på sjukhuset på annan tid än den vanliga mottagningstiden ta emot patienter för 7 kronor per patient? Det skulle alltså vara möjligt för en läkare att på annan tid än mellan klockan 14 och 16 eller mellan klockan 13 och 15, då det finns långa köer, ta emot en patient som han kanske känner väl och som kanske kommer en gång i kvartalet eller en gång i halvåret men ibland behöver komma in plötsligt. Detta är alltså icke förbjudna privata affärer.

Herr talman! Socialminister Aspling uttryckte sig i det stora hela mycket modest och försiktigt i sitt anförande, men det var ett uttalande däri, beträffande vilket jag inte kan underlåta att fråga mig, om jag inte missuppfattade det. Socialministern sade nämligen, att denna reform leder till att man definitivt gör slut på privatekonomiska transaktioner inom sjukhusens väggar. Den formuleringen ger ju en antydan om att läkarna och kanske patienterna inom ramen för det nuvarande systemet inte har skött sig på ett tillfredsställande sätt, och det kan väl ändå inte vara socialministerns uppfattning. Jag skulle därför gärna vilja höra antingen att socialministern vill använda ett annat uttryck eller att han dementerar sitt uttalande. Slutligen vill jag beröra en annan sak. Jag skall inte ta upp det reformförslag som nu ligger på riksdagens bord; det har diskuterats på ett sakkunnigt sätt från andra talares sida. Men socialministern svarade inte på min direkta fråga, nämligen varför riksdagen inte underställs eller kommer att underställas frågan om hur de privatpraktiserande läkarna skall inordnas i det ersättningssystem som nu diskuteras. Detta är en demokratisk fråga, och jag undrar om det verkligen är motiverat att som enda skäl för att detta inte skall ske, anföra, att man skall undvika en försening av ett slutförande av reformen. Skulle det inte, herr socialminister, ur demokratins synpunkt vara riktigare att regeringen mycket snabbt i samband med låt oss säga statsverkspropositionen framlade ett förslag på riksdagens bord, så att vi i det sammanhanget fick diskutera denna slutfråga beträffande reformens genomförande. Det är inte en teknisk fråga, utan det är en demokratisk fråga, som vi i riksdagen har all anledning att se upp med.

Herr talman! Jag skulle först vilja fråga herr von Friesen, som ju här deklarerade att han har läst propositionen mycket noga: Var står det i propositionen att en läkare i fortsättningen icke skulle ha rätt att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med en patient? Jag utgår ifrån att det är ett intresse just från läkarens sida att i fortsättningen kunna hålla kontakter med patienter som är under hans vård och behandling. Jag skulle tro att det är ett direkt intresse från läkarens sida. Därmed har jag också betonat en sak som jag vill säga till fru Eriksson i Stockholm. Enligt vad jag har förstått har hon diskuterat detta från utgångspunkter som jag inte helt kan förstå — jag förstår emellertid att hon har känt oro särskilt för de patienter, diabetikerna, som hon enligt vad vi väl känner till är en vältalig talesman för. Jag utgår ifrån att diabetikerna just är en speciell patientgrupp, beträffande vilken det måste föreligga ett direkt intresse från läkarnas sida att även i fortsättningen hålla kontakt med vederbörande. Jag vill gärna tillägga att det kanske också är en patientgrupp, för vilken just denna reform kommer att betyda ganska mycket, därför att den skapar en ekonomisk utjämning. Det är en jämlikhetsform — det har jag sagt tidigare — som verkligen kommer att få betydelse i fortsättningen. Herr Holmberg vill jag be läsa s. 28 i utskottsutlåtandet. Där har det dels direkt tagits ställning till moderata samlingspartiets motion, dels redogjorts för varför den här fullmakten kan lämnas. Det står bl.a. följande: »Ett bifall till motionsyrkandet skulle innebära att Kungl. Maj:t måste avge en proposition till riksdagen med begäran om riksdagens yttrande. En sådan åtgärd skulle uppenbarligen innebära risker för en försening av reformens ikraftträdande.

Detta sker efter förhandlingar och såvitt jag förstår måste sådana tas upp i varje särskilt fall. Utredningen, som utskottsledamöterna har haft tillfälle ta del av, anvisar ju klart hur det skall förfaras härvidlag, och jag hänvisar därför herr Holmberg till den.

Det är ett gammalt privilegium som är moget att försvinna, ty det kan inte vara riktigt att pengar skall styra människor till olika läkare o.s.v. De medicinska behoven måste vara avgörande, det kommer man inte ifrån, herr Holmberg.
Herr talman! Herr statsrådet frågade mig var i propositionen det står att människorna inte skall få ha de läkare de önskar. Naturligtvis har man inte varit så enfaldig vid propositionens avfattande att man uttalat sig för motsatsen. Av personlig erfarenhet av hur det går till i öppen vård drar jag emellertid den slutsatsen att det kommer att bli mycket svårt för patienterna att få den läkare de önskar. Redan vid det nuvarande systemet kommer många patienter i Göteborg till mig och säger att det var så besvärligt att gå till den där polikliniken. Först fick man tala med en viss läkare för att nästa gång vara tvungen tala med en annan ung läkare, som de säger. Även tredje gången måste vederbörande tala med en ny läkare. Så fungerar systemet i praktiken och det är inte alls fråga om ett underkännande av dessa läkares kompetens eller skicklighet utan bara ett konstaterande av hur det går till i verklighetens värld. Till sist vill jag säga några ord med anledning av statsrådets yttrande att han hoppades på läkarnas medverkan beträffande denna reform. Jag sade att vi läkare brukar vara hyggliga och vi kommer också att vara lojala så gott det går när det gäller att genomföra reformen enligt de bestämmelser och föreskrifter som finns. Men en sak skulle jag vilja be herr statsrådet om, då vi ju har en valrörelse nästa år: Om det går galet, kom då inte och skyll på att det är läkarnas fel, ty då är felet politikernas, eftersom det är de som genomfört den här reformen. Läkarna har aldrig bett om den.
Herr talman! Vi kan säkert alla vara överens om att ekonomiska privilegier inte är något som bör bevakas eller bevaras; de skall bort. Men patienternas privilegium att välja läkare anser jag att vi bör ha kvar. Det var emellertid en annan sak som jag närmast tänkte beröra. Jag har en känsla av att socialministern inte vill förstå den fråga om demokrati som jag här reste, nämligen den att riksdagen inte får tillfälle att behandla problemet vilken ställning de privatpraktiserande läkarna skall ha i framtidens försäkringssystem. Socialministern hänvisade till att riksförsäkringsverket har lagt fram ett förslag, som nu är utsänt på remiss. Ja, vi vet väl alla att ett sådant förslag har presenterats, och jag hop pas också att de flesta har läst det. Men åtminstone än så länge är det inte myndigheterna eller riksförsäkringsverket som framlägger förslag till riksdagen. Riksdagen har ju det privilegiet att få allt material på sitt bord, dels ursprungsförslaget, dels resultatet av remissbehandlingen, dels ock Kungl. Maj:ts ställningstagande. Det är där den avgörande skillnaden ligger. Jag tycker att regeringen inte alltid skall försöka åberopa tidsoch effektivitetskraven för att sätta demokratins regler ur spel. Demokratin är en besvärlig och tidsödande form för beslut, men det är den form som ger den största rättvisan.
Herr talman! Denna debatt börjar verka dialog — för att använda ett populärt uttryck — och jag hoppas att herr Holmberg inte tar illa upp om jag nu ger mitt anförande en formulering som verkar lektion. Jag gör det i så fall därför att jag har en känsla av att herr Holmberg har fått vissa saker om bakfoten. Jag har tidigare framhållit, och det vill jag nu slå fast, att det enda som i fortsättningen händer i förhållandet patient—läkare är att läkaren inte får ta privata arvoden utan att han erhåller sin lön i ett för allt. Men detta hindrar inte patienten från att även i fortsättningen vända sig till den läkare som han är van vid. Den saken vill jag som sagt här slå fast. Vad sedan gäller det som herr Holmberg sade sist vill jag bara erinra om att det utredningsförslag som riksförsäkringsverket lagt fram bygger på samma princip som den proposition vi nu behandlar. Detta framgår också av utskottets utlåtande.